Fru talman! Jörgen Warborn har gett förslag på lagstiftning för att bekämpa så kallad piracy och har frågat mig vilka av dessa förslag som kommer att inkluderas i den rundabordsprocess som kultur och demokratiministern har initierat. Han har också frågat om jag och regeringen ser några andra lagstiftningsförslag som kan lyftas in i rundabordsprocessen och bidra till att minska den illegala spridningen och konsumtionen av upphovsrättsskyddat material. Sverige är ett framgångsland både när det gäller produktion av innehåll, till exempel musik, film och dataspel, och utvecklandet av nya tjänster för tillgång till sådant innehåll. Ett starkt upphovsrättsligt skydd, som respekteras även på internet, är en förutsättning för att Sverige ska fortsätta vara det. Skapande, kreativitet och investeringar måste uppmuntras genom att upphovsmän och andra rättighetshavare får betalt för sitt arbete. Det bidrar i förlängningen både till ett rikt kulturutbud och till ekonomisk tillväxt. Rundabordssamtalen leds av kultur och demokratiministern. De syftar till att diskutera vad som vid sidan av lagstiftningen kan göras för att minska den illegala spridningen av upphovsrättsskyddat material och användningen av illegala tjänster. I samtalen deltar upphovsmän, producenter, reklamköpare, internetleverantörer och andra som på olika sätt berörs av dessa frågor. Det är därmed ett utmärkt tillfälle att diskutera hur man kan främja lagliga alternativ och på olika sätt försvåra för dem som tjänar pengar på att illegalt sprida film, musik eller böcker. Det är inte tänkt att vare sig Jörgen Warborns eller några andra lagstiftningsförslag ska diskuteras under rundabordssamtalen. Initiativet till rundabordsprocessen är uppskattat. När det gäller Jörgen Warborns förslag i sak får jag hänvisa till det svar på hans skriftliga frågor som jag lämnade för några veckor sedan.

Fru talman! Den här diskussionen har böljat fram och tillbaka de senaste tio åren. Jag minns mycket väl hur den förre statsministern, Fredrik Reinfeldt, sa i valrörelsen att han inte ville förbjuda fildelning, eftersom han inte ville kriminalisera en ungdomsgeneration, som det hette då. Sedan tog det inte så lång tid innan det blev helt uppenbart att man faktiskt måste slå vakt om upphovsrätten, och det blev sedan också den linje som den tidigare regeringen anslöt sig till. Det är precis den linje som den här regeringen också har, alltså att man ska slå vakt om upphovsrätten. Jörgen Warborn frågar vad vi väntar på, alltså om det är några processer som pågår. Det är faktiskt två processer som pågår som jag tycker att vi ska väga in här. Den här lagstiftningen prövas i dag i ett mål i Stockholms tingsrätt. Det handlar om huruvida det ska vara möjligt att blockera piratsidor, det vill säga om det är en följd av svensk lagstiftning. Den första domen i den frågeställningen kommer i närtid. Jag vill inte föregripa den processen, men möjligheten att blockera sådana här sidor är ett effektivt medel. Huruvida det är en följd av svensk lagstiftning eller inte är upp till domstolen att bedöma. Den andra processen som pågår är på EU-nivå. Man tittar på de här frågorna brett, och blockeringsfrågan finns också med. Där kan också sådana förslag komma.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

Fru talman! Det är bekymmersamt när man befinner sig mitt i en situation där man måste avvakta olika rättsliga ställningstaganden. I fråga om blockering är det precis en sådan situation. Frågan prövas av Stockholms tingsrätt. Vi kommer som sagt att få dess beslut i närtid. I avvaktan på det vill jag inte föregripa diskussionen. Samma situation finns också när det gäller streamning. Frågan är om det är förenligt med EU-rätten eller inte. En rättsprocess pågår. Den här gången är det en holländsk domstol som har lämnat in en begäran om att föra ett sådant avgörande till EU-domstolen. Det gäller alltså om streamning på det här sättet kan förbjudas och stoppas. Vi får se vad EU-domstolen säger i det fallet. Det känns nämligen märkligt att dra igång en ny, stor process ifall det mål vi vill uppnå redan är uppnått. Just när det gäller streamning är det inte särskilt enkelt. Det är ett brott som är ganska svårt att bevisa, även om man har en lagregel på plats. Jörgen Warborn hänvisar till Danmark där det anses vara ett intrång i upphovsrätten att streama. Det finns en sådan lag på papperet. Men det finns inte en enda dom av enskild streamning i Danmark. Jag är öppen för fler åtgärder för att kunna upprätthålla den svenska upphovsrätten. Det är ett mycket starkt mål för oss. Men när det gäller just åtgärderna finns det rättsliga processer som vi måste avvakta. Jag kan därför inte sätta ned foten hårdare i dag än jag redan har gjort.

Fru talman! Jag är som sagt öppen för att, när vi har klarat ut den formella problematiken med pågående rättsprocesser, titta närmare på vad vi kan göra, framför allt på EU-nivå, för att sätta stopp för det här. Vi talar inte bara om stora ekonomiska värden - det är väl en sak - utan också om stora kulturvärden. De rundabordssamtal som Alice Bah Kuhnke har inlett är ett forum för att diskutera just sådant. Men jag är som sagt öppen för att gå vidare med ytterligare insatser, framför allt på EU nivå, för att kunna komma till rätta med detta.